Fru talman! Jag ser många exempel runtom i landet på osund konkurrens och snedvridna förhållanden när kommuner bedriver affärsverksamhet. Det finns också många exempel på kommunala bolag som behöver tillskott, alltså extra pengar från ägaren, dvs. kommunen, när verksamheten inte går runt. Jag vill fråga Kerstin Kristiansson Karlstedt: Ska verkligen skattemedel användas på detta sätt? Det är pengar som annars skulle kunna användas på områden som skola, sjukvård osv.
Fru talman! Det ska de naturligtvis inte göra. Jag framhöll också i mitt anförande att varken kommunal eller annan offentlig verksamhet får slå ut jobb eller tillväxt i den privata verksamheten. Naturligtvis ska det inte vara på det viset. Det har också uppmärksammats av Konkurrensrådet som nu ska lämna sin slutrapport vid årsskiftet. Men Per-Samuel Nisser och Moderata samlingspartiet får det att låta som att all näringsverksamhet - om den drivs i kommunal regi - är solarier, cafeterior, frisörverksamhet, gym och annat. Så är det ju inte. av sådan verksamhet som bedrivs för kommunnyttan och icke i vinstgivande syfte, nämligen bostads och hyresverksamhet. Det handlar om energiverk och allt sådant som kan räknas till allmännyttan.
Fru talman! Kerstin Kristiansson Karlstedt anser tydligen - det hörde jag i anförandet - att den lagreglering som finns räcker för att motverka den osunda konkurrens som vi i dag kan se. Det tycker jag är märkligt. Det är så mycket som visar på det motsatta. Är det så att Socialdemokraterna tycker att det är bra att kommuner och landsting bedriver affärsmässig verksamhet? Det verkar vara så. Annars borde det vara viktigare, tycker jag, att det offentliga koncentrerar sig på att sköta de åtaganden som vi ser som mer naturliga. En annan fråga gäller lokaliseringsprincipen. Kommuner ska inte bedriva verksamhet utanför kommungränsen. I betänkandet tas frågan upp om kommunala trafikföretag, men det kan också gälla andra verksamheter. Det finns i dag exempel på kommunala bolag som lägger anbud på verksamhet utanför den egna kommunens gränser. På så sätt kan kommuninvånarnas skattemedel äventyras. Vi har sett exempel inom elhandelsområdet. Anser Kerstin Kristiansson Karlstedt, om jag ställer det som en principfråga, att kommunala bolag ska få arbeta över kommungränserna genom att ta anbud utanför kommunen även om det i flera fall har visat sig att det finns en fara för att kommuninvånarnas skattemedel används på fel sätt?
Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera lite av det som Per-Samuel Nisser inledde med. Det gäller detta med den kommunala näringsverksamheten. Sanningen är ju den, Per-Samuel Nisser, att från borgerligt håll ogillar man all kommunal näringsverksamhet. Sedan gömmer man sig bakom detta med cafeterior och annat för att det låter mer rumsrent. Det är ju sanningen. Kommunal näringsverksamhet ogillas. Allt ska privatiseras. Det är ju den bistra sanningen. Vad gäller näringsverksamhet som bedrivs utanför den egna kommunen vet Per-Samuel Nisser lika väl som jag att frågan har utretts. För närvarande håller den på att få en översyn i Regeringskansliet. Låt oss då inte föregripa denna genom att fastna i vissa fållor i de här sammanhangen utan låt oss se vad den ger vid handen. I vissa fall kan det dock vara så att det gagnar människor i en viss region på grund av att det är glest med folk där osv. Det gäller just detta med bussbolag och deras verksamhet utanför den egna kommunen. Men frågan är som sagt under beredning, så låt oss avvakta.
Fru talman! Hörde jag rätt när Kerstin Kristiansson Karlstedt sade att hon inte ser några problem med den bolagsverksamhet som så många kommuner ägnar sig åt? Jag ser många problem med kommunal näringsverksamhet. Det är därför många av oss borgerliga politiker är så skeptiska mot detta. Det har ju visat sig gång på gång att det behövs resurstillskott från den egna kommunen för att man ska klara verksamheten. Det förekommer ett antal skandaler knutna till de kommunala bolagen. Vad jag också har upplevt som mycket besvärande är ju att många av de ledamöter som sitter som partirepresentanter i de kommunala bolagen inte längre ser sig som politiker. De ser sig något annat slags personer, som står utanför den politiska verksamheten och i stället ägnar sig åt att göra affärer med mer eller mindre gott resultat. Jag skulle vilja höra vad Kerstin Kristiansson Karlstedt anser att man kan göra för att förbättra demokratin när man ska ha kvar kommunala bolag.
Fru talman! Det är ju inte på det viset, Helena Bargholtz, att kommunala bolag är något självändamål. Det gagnar ju kommunnyttan, dvs. de invånare som bor i kommunerna. Man får det ibland från borgerligt håll att låta precis som om det här hade ett egenvärde i sig. Det har det inte alls. Sedan är det dessutom på det viset att de människor som väljs till de kommunala bolagen ofta väljs via fullmäktige. Då har ju kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige ett speciellt ansvar för att se till att de rätta människorna kommer dit. Men själva principen med kommunala bolag, med kommunal näringsverksamhet i stort, kan det ju inte vara något fel på bara för att man måhända från visst håll väljer dit fel människor.
Fru talman! Då vill jag fråga Kerstin Kristiansson Karlstedt hur hon ställer sig till utförsäljningar av kommunala bolag. Jag visade ju i mitt inledande anförande på vilka stora förtjänster, vilka vinster, kommunerna kan göra genom att sälja kommunala bolag t.ex. inom energisektorn. Är det så väldigt mycket bättre att ha energiverksamheten i ett kommunalt bolag än i ett privat bolag? Känner verkligen kommuninvånarna att de får väldigt mycket bättre energi om de vet att det är kommunalpolitiker som sköter det hela? Jag skulle över huvud taget vara intresserad av att veta om Kerstin Kristiansson Karlstedt är beredd att verka för att man omvandlar bolagsformer till vanliga kommunala nämndformer för att öka demokratin och förbättra insynen i verksamheten.
Fru talman! Det är ju på det viset, och det sade jag också om Helena Bargholtz lyssnade på mitt anförande, att man i mesta möjliga mån ska driva det i nämndform - just på grund av detta med insynsmöjligheterna. Men sedan handlar det också om tillit. Vi väljer ju företrädare i våra bolag för att vi litar på de människorna. Vi har en tilltro till dem. Det är inte så att man fifflar i varje bolag. Jag minns så väl debatten från förra året, från våren 1999. Då stötte man, inte minst från folkpartistiskt håll, in sig på just att det var där som fifflet skedde; bakom slutna dörrar. Visst kan det hända, men det är ju inget som är vanligt förekommande. Där det förekommer fördöms det.
Fru talman! Kerstin Kristiansson Karlstedt, varför så negativ till den variant som jag nämner i reservationen, nämligen möjligheten för kommunen att anställa en människa som kommunal dagbarnvårdare åt eget barn? Vad är det för skillnad mellan att jag är dagbarnvårdare åt grannens barn och att jag är det åt mina egna barn? Att det är en nationell fråga håller jag med om. Men just därför ska vi ha de här variablerna som ger kommunen möjlighet att se vad som är bäst i den situation de har. Det kanske är så att det är bäst för mig att vara dagbarnvårdare åt mina egna barn. Varför ska jag inte få den möjligheten då?
Fru talman! Jag tror som jag sade tidigare att det här är en mycket vid fråga som fordrar en mycket vid diskussion, kanske långt vidare än vad som föranleds av en motion från Miljöpartiet och en motion från kd, som dessutom har väldigt skiftande innehåll. Jag pratar gärna rättvisa och jag pratar gärna jämställdhet med Per Lager, men kanske inte just under rubriken Kommunal kompetens. Här handlar det om att man vill ha ändringar i kommunallagen eller särskild lagstiftning för att de här möjligheterna ska ges. Dessa möjligheter får konsekvenser, inte minst av ekonomisk karaktär, som borde diskuteras i ett annat sammanhang.
Fru talman! Jag kan inte förstå vad det är för stora ekonomiska konsekvenser detta skulle få. Trots allt är det samma barn det handlar om. Det handlar bara om att ge möjlighet till någon annan form av dagbarnvård än vad vi har i den kommunala lagstiftningen. Jag menar att ska vi ha en kommunal lagstiftning så ska den också ge de möjligheter som är bäst för barnen, inte för systemet eller för ekonomin i första hand. Det ska vara bäst för barnen. Därför kan jag inte förstå den principiella hållningen att det här är en kommunal fråga och att vi måste ha särskild lagstiftning. Så är det ju, eftersom lagstiftningen inte tillåter detta. Det haltar. Kan inte Kerstin Kristiansson Karlstedt inse att det haltar?
Fru talman! Jag tycker att det är vansinnigt viktigt att diskutera just familjepolitiken, men jag inser samtidigt att den här frågan är av sådan oerhörd vidd att man inte i ett klubbslag omkring kommunal kompetens kan ändra i förutsättningarna. Jag är inte av samma uppfattning som Per Lager i den här frågan. Men jag tror inte att vi ska fördröja debatten här genom att ta en vid debatt kring rättvisefrågor, jämställdhetsfrågor och mycket annat. Det ser jag fram emot att få debattera med Per Lager i ett annat sammanhang, dock inte under rubriken Kommunal kompetens.

Fru talman! Det här betänkandet har som sagt fått titeln Kommunala kompetensfrågor. Jag ska börja med att slå fast att det här med kommunal kompetens inte är något absolut begrepp, lika lite som begreppet kommunalt självstyre. Givetvis bestäms det ytterst av kommunallagen, men inom den ramen bestäms nog vad som är kommunal kompetens av den politiska debatten, av opinionsläget och av medborgarnas aktivitet eller brist på sådan. Självfallet bestäms det också av de parlamentariska styrkeförhållandena osv. Att tro att man med ett beslut, en grundlagsskrivning eller ett fåtal snabba ingrepp av lagstiftningsmakten ska kunna nagla fast den kommunala kompetensen på någon speciell nivå eller med någon speciell avgränsning, tror jag är illusioner. Det finns inga av oss oberoende naturliga gränser för den kommunala kompetensen. Vi kommer nog att fortsätta att slåss, eller i alla fall diskutera, om var gränserna ska gå och var balanspunkten ska vara. Vart fjärde år bedöms våra argument och våra resultat av väljarna. Det är nog så det ska vara. Vad som är kommunal kompetens är politik, inte juridik. Vad är nu de borgerligas grundläggande syfte med sina motioner? Det är frågan. Ett argument som framförs med viss emfas är omsorgen om medborgarnas insyn. Jag har en känsla av att det kanske inte är det helt grundläggande argumentet. Är det de ekonomiska skälen som Helena Bargholtz tar fram? Jag har lite svårt att riktigt tro på den där kalkylen. Den förutsätter nämligen att de allra flesta kommunala bolag är illa skötta, olönsamma och byråkratiska. Dessutom övergår de som genom ett trollslag till att bli vinstgivande företag när de har försålts eftersom de annars inte skulle gå att sälja. Jag tror inte riktigt på den kalkylen. Är det omsorgen om småföretagarna, solarieägarna, som konkurreras ut av den kommunala jätten Glufs-Glufs? Jag tror inte heller att det är det avgörande skälet. Jag tror att i den här debatten - liksom i den allmänna politiska debatten - handlar det om att, som jag ser det, inskränka politikens verksamhetsfält, minska utrymmet för den kommunala bestämmanderätten och att faktiskt minska utrymmet för demokratin. De borgerliga partierna säger gärna och ofta att de vill stärka det kommunala självstyret, men samtidigt arbetar man för att minska den kommunala politikens verkningsradie. En extra polering av den borgerliga hållningen leder till absolut kommunal makt över absolut ingenting. Vi som inte har några fördomar mot kommunal näringsverksamhet, vi som t.o.m. så vill omdana samhället att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, som det fortfarande står i ett snart reviderat partiprogram som tillhör ett annat parti än mitt, är nog mer bekymrade över de regler som innebär att kommunala företag missgynnas på en konkurrensutsatt marknad. Här vill jag bara kort peka på den motion som finns från Hans Stenberg m.fl. De vill permanenta den försökslagstiftning som finns beträffande kommunala trafikföretag - det är redan nämnt i debatten - så att de kan konkurrera på samma villkor som de privata företagen. Vi i utskottet kan då konstatera att den här frågan övervägs i Regeringskansliet. Jag förutsätter att regeringen kommer med en proposition i linje med den här motionen. Jag ska kanske vara extra tydlig. Vi förordar självfallet inte någon allmän bolagisering av kommunal verksamhet - absolut inte. Den nämndstyrda förvaltningsformen är nästan alltid den självklara formen för kommunal verksamhet. Jag är inte heller av den uppfattningen att kommunen ska använda sina resurser till att konkurrera ut småföretagare. Det är inte Vänsterpartiets linje. Men det finns också i vissa fall goda skäl för kommunala bolag. Deras möjlighet att verka på en konkurrensutsatt marknad ska inte begränsas. Fru talman! Jag vill varmt rekommendera kammarens ledamöter att rösta för bifall till utskottets hemställan i samtliga moment.

Fru talman! De valfrågor som behandlas i detta motionspaket är huvudsakligen sådana som har att göra med valproceduren, valsedlarnas utformning, registrering av blankröster och liknande frågor som i och för sig kan vara nog så viktiga. Men viktiga frågor som skilda valdagar, valdagens förläggning i tiden och andra valfrågor ligger i ett betänkande om författningsfrågor som vi kommer att behandla först i vår. Det är emellertid så att en större valfråga finns med redan i detta betänkande, nämligen den som handlar om personvalet på kort och längre sikt. Ämnet är förstås viktigt eftersom det handlar om vilket inflytande den enskilde väljaren ska ha på valet av personer som ska företräda honom i de valda församlingarna. Genom att väljarna får makten över vilka som väljs kan demokratin vitaliseras. Det är förhoppningen. Personvalet kan kanske bidra till en ny och närmare relation mellan väljarna och de förtroendevalda. Ibland yppas farhågor för att personvalet kan leda till att väljarna enbart röstar fram ytliga och mediala politiker som inte har någon djupare ideologisk förankring. Jag tror dock att riskerna är betydligt överdrivna. De allra flesta människor klarar faktiskt av en livsplanering på eget ansvar och kan rent av välja premiepensionsfond alldeles själva, och då tror jag nog att de också kan anförtros ansvaret att välja politiker i vår representativa demokrati. Det valsystem med inslag av personröstning som tillämpades 1998 föll så pass väl ut att det finns anledning att fortsätta på den inslagna vägen. Begränsningarna i systemet gjorde visserligen att genomslaget för personvalet inte blev så stort, men ett dussintal kandidater till riksdagen, som hade en placering på partilistan som enligt det gamla systemet inte skulle har räckt till, kryssades ändå in. Dessutom var det förstås, särskilt i mindre valkretsar, åtskilliga som klarade spärren utan att så att säga behöva det, eftersom de valdes in redan genom sin placering på listan. Personvalet är hur som helst långt ifrån konsekvent genomfört i Sverige. Man måste exempelvis fråga sig om det är rimligt att det finns en spärrgräns på 5 % i kommunala val och en på 8 % i riksdagsval. Sambandet är naturligtvis att ju högre spärrnivån är, desto mindre är möjligheten för väljarna att välja person och inte bara parti. Det är svårt att se det goda argumentet för att det skulle vara svårare för väljarna att påverka vilken person som kommer in i riksdagen än vilken som väljs in i kommunfullmäktige. Spärren i riksdagsval bör därför sänkas till 5 %, kräver en enad borgerlig front i reservation 1. Det bör vara möjligt för regeringen att återkomma med förslag om lagstiftning i så god tid att de nya reglerna kan tillämpas redan vid 2002 års val, om bara viljan finns. Tyvärr verkar det kanske inte som om den gör det. Just nu verkar vi i oppositionen inte riktigt nå upp till den majoritet på 50 % som i varje fall här i riksdagen än så länge räcker för beslut som socialdemokraterna ogillar. Den gemensamma borgerliga reservationen pekar på vad som borde vara möjligt i det korta perspektivet för att stärka inslaget av personval. På något längre sikt, fram till valet 2006, bör ett renodlat personval införas. Hur ett sådant valsystem ska vara utformat i detalj kan man ha många olika åsikter om. Frågorna om antalet kryss, hur valsedlar med för få eller för många kryss ska räknas osv. måste alltså utredas. Detta framgår av reservation 2, som, förutom Moderaterna, också Folkpartiet står bakom. I frågan om hur ett framtida renodlat personvalssystem ska vara utformat finns det alltså ingen anledning att låsa sig redan nu. Att det kan vara svårt att reglera alla detaljer i en personvalsprocess framgår för övrigt redan av detta betänkande, i avsnittet om vad som händer när en person, t.ex. en partiledare, finns i toppen på flera listor samtidigt i en valkrets. Den s.k. dubbelvalsavvecklingen fick konsekvenser som nog ingen hade förutsett. Rådet för utvärdering av 1998 års val ägnade åtskillig möda åt att analysera denna fråga och diskuterade bl.a. möjligheten att införa en regel i vallagen som innebär att en kandidat bara får ställa upp i en valkrets. Detta stannade man dock inte för. Den norska modellen med s.k. officiella valförberedelser, som man studerade, skulle kräva följdändringar som inte var rimliga. Framför allt skulle ett krav att alla kandidater i förväg ska anmäla i vilken valkrets de avser att delta innebära ett avsteg från den fria nomineringsrätten, som är en viktig princip att slå vakt om. Rådet stannade till slut för ett förslag om en bestämmelse av normativ, rekommenderande, karaktär i vallagen, en regel som skulle säga att en kandidat i riksdagsvalet endast bör förekomma i en valkrets. Konstitutionsutskottet, som är enigt i denna del, menar i sin bedömning att det knappast är lagtekniskt lämpligt med en sådan normativ men inte absolut bindande lagstiftning. Jag tycker att denna fråga visar att det kan vara svårt att reglera alla detaljer. Partierna måste framöver uppträda på ett sätt som gör att personvalet fungerar och inse att personvalssystemet också kräver ett moraliskt förhållningssätt. Att en partiledare står i topp på listor i alla valkretsar inger betänkligheter redan av det skälet att han inte gärna kan besätta mera än en plats i riksdagen. Om partiledaren får många kryss, vilket är troligt, fungerar dessutom personvalsinstrumentet dåligt i valet mellan övriga kandidater på listan. Om det till råga på allt förekommer mer än en lista med partiledaren eller en annan person i toppen i en och samma valkrets, kommer systemet helt till korta, och den stora förvirringen utbryter. Jag tror dock att de oklarheter som i någon utsträckning präglade valet senast - förutom det jag just nämnt om flera listor och även exempelvis Riksskatteverkets, RSV:s, föga klargörande upplysning om vad som händer om man inte personröstar - ändå måste ses som skönhetsfläckar och inkörningssvårigheter. Vägen mot ett personvalssystem är ändå beträdd, och under de närmaste åren bör vi besluta om ytterligare steg och därmed förhoppningsvis bidra till en vitaliserad demokrati. Fru talman! För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag yrkar allra först bifall till reservation nr 4 om kommunala utjämningsmandat. Jag tänker inte närmare utveckla resonemanget om detta från talarstolen utan yrkar bifall till utskottets hemställan i den delen. Däremot ska jag kort relatera det särskilda yttrande som Kenneth Kvist och Alice Åström fogat till betänkandet. Jag hade inte tillfälle att vara med vid justeringen. Vänsterpartiet säger där följande: "På grundval av en kompromiss mellan riksdagspartierna beslutade riksdagen 1997 att införa ett begränsat personvalsinslag i det svenska valsystemet. Partierna närmade sig denna kompromiss från skilda utgångspunkter. Vänsterpartiet hörde och hör alltjämt till dem som är mest kritiska mot personvalskampen. Vi står dock fast vid den kompromiss som möjliggjorde konsensus i frågan om valsystemets utformning. De förutsättningar som förelåg när kompromissen gjordes har inte ändrats på något avgörande sätt, och inte heller erfarenheterna av de allmänna valen 1998 är sådana att överenskommelsen bör omprövas." Detta är grunden för vårt ställningstagande i dessa frågor. Däremot har vi inget emot att diskutera valfrågor i allmänhet och personvalet i synnerhet. Jag tror tvärtom att det är alldeles nödvändigt att vi fortsätter den diskussionen. Nu är det något lite skumt med en folkvald politiker som är kritisk till personval. Visst måste väl han eller hon egentligen mest vara rädd för att inte bli omvald, om väljarna får för mycket att säga till om när det gäller personval? Vad gäller den här talaren kan man titta på s. 226 i betänkandet Personval 1998, en utvärdering av personvalsreformen. Där kan man se vilka som i valkretsen Stockholms stad, Vänsterpartiet, skulle ha blivit valda om vi inte alls hade haft någon spärr i valsystemet. Jag finner att Mats Einarsson då inte skulle ha blivit vald. Den typ av antydda bevekelsegrunder som väl förekommer i större utsträckning i mindre seriösa sammanhang än här i kammaren är lite svåra att värja sig mot, men jag tar risken att försöka säga något i sakfrågan om personval. Jag tror att det är viktigt att diskutera frågan och att ifrågasätta visheten i ett ytterligare förstärkande av personvalsinslaget. Det finns ju några partier som gärna skulle se något sådant.

Till det yttre och sekundära får vi väl ändå räkna oss själva som personer i det här sammanhanget. Det är i många sammanhang svårt att gå förbi USA, inte minst när det gäller valfrågor. Nu är det i och för sig rösträkningens svåra konst som står i fokus när det gäller det som brukar kallas världens största demokrati, men annars är det väl personvalet som man mest brukar uppmärksamma i det amerikanska valsystemet. Där ser vi personval i dess kanske mest extrema form. Jag vet att det inte är någon i den svenska debatten som har velat eller vill införa ett amerikanskt valsystem, men i det amerikanska valsystemet ser vi viktiga och väsentliga delar i personvalssystemet i förstärkt och t.o.m. karikerad form. Jag tycker att det inger en hel del betänkligheter. Men, säger man, personval är bra eftersom vi ju måste ha kompetenta politiker. Tycker då jag att vi inte behöver kompetenta politiker? Är det oväsentligt vilken kompetens och kunnighet som de har? Nej, det är nog inte oväsentligt. Jag tror t.o.m. att det är mycket väsentligt. Det är bara det att ett renodlat personvalssystem strängt taget inte gynnar kompetenta politiker, i varje fall inte med nödvändighet. Ett personvalssystem gynnar per definition politiker som är duktiga på att värva personröster. Det behöver inte vara detsamma som allmänpolitisk kompetens, redighet, kunnighet och alla de andra egenskaper som vi vet att väljarna uppskattar och förväntar sig av sina politiker men som det givetvis är oerhört svårt att bedöma utifrån 15 sekunder i Rapport eller en fyrfärgsbroschyr. Vi ser att valdeltagandet minskar rent allmänt. Det är ett problem som förtjänar sin egen debatt. Vi vet att det finns många och komplicerade orsaker till det minskade valdeltagandet. Men vi vet också att det inte beror på att människors intresse för eller kunskap om politik minskar. Tvärtom! Människor blir mer och mer intresserade av politiska frågor, dessutom mer och mer kunniga i politiska frågor. Den slutsats jag drar av detta är att politiken bör bli mer politisk, inte mindre. Allmänna val till riksdag, landsting, kommuner och Europaparlamentet bör handla om politiska program, om framtidens lösningar och de bör också handla om bedömningar av vad de politiska partierna har uträttat. Detta är grunden för mitt partis kritiska hållning till personvalstanken som sådan. Vi står fast vid den kompromiss som ligger till grund för det valsystem vi i dag har, i grunden ett partival med ett begränsat personvalsinslag. Vi tror att det ligger ett egenvärde i att ha en bred parlamentarisk konsensus, majoritet, kring politikens och demokratins spelregler. Jag är lite oroad för att den vilja till denna strävan efter konsensus i valfrågorna håller på att något naggas i kanten. Nåväl. Jag ska avsluta detta anförande med att med bortseende från reservation nr 4, där jag yrkar bifall till reservationen, i övrigt yrka bifall till utskottets hemställanspunkter.
Fru talman! Mats Einarsson uttrycker här farhågor för vilka följderna kan bli med personvalssystemet. Han sade bl.a. att intresset kan flyttas från innehållet till personen. Han sade att politiker som är duktiga på att värva personröster väljs in. Det är naturligtvis riktigt. Det är definitionsmässigt korrekt. Men, de politikerna kan möjligtvis inte vara så insatta i programmet. Vad har vi för garanti för att de politiker som väljs in enligt det gamla systemet med partilistor skulle vara bärare av dessa insikter av detta ideologiska djup som Mats Einarsson befarar kan försvinna genom personval? Är partiledningar eller partistämmor alldeles självklart bättre lämpade att fastställa vilka som ska komma in i riksdagen än väljarna på valdagen? Vi måste studera alternativet. Det går att rent allmänt ha farhågor för att det sker en delvis negativ medialisering av politiken, men det måste finnas ett alternativ om man ifrågasätter personvalssystemet.

Fru talman! Det fanns naturligtvis ingen garanti i det gamla systemet för att endast de allra mest kompetenta politikerna valdes. En snabb empirisk undersökning skulle leda till ett annat resultat. Det är naturligtvis inte så. Men jag tror - inte i det valsystem vi nu har - att i ett utpräglat personvalssystem kommer partierna att förr eller senare frestas att laborera med och fundera på om denna person går hem i stugorna. Gör han eller hon sig bra i TV, etc.? Partierna kommer att avstå från att föra fram kandidater som de i och för sig är övertygade om är kompetenta men som kanske inte är lika starka röstmagneter. Detta är till förfång, till skada, för det politiska systemet. Har man bättre möjligheter att bedöma dessa kompetenser inom partierna än i en valrörelse? Jo, jag tror faktiskt att man har det. I partiarbetet visas naturligtvis på olika sätt vilka olika kompetenser som finns i ett parti. En del människor - och sådana ska vi vara rädda om - är utåtriktade, verbala, de som kanske är röstmagneter. Andra har andra kompetenser. Jag tror att det politiska systemet behöver alla dessa olika kompetenser. Jag är rädd för att ett utpräglat personvalssystem skulle skapa en smalare bas för rekrytering av politiker. Sedan var det frågan om 8-procents och 5 procentsspärren. Jag var inte med när den fastställdes. Det är klart att det ligger ett visst mått av godtycke i siffrorna. De är framförhandlade. Jag kan inte heller redogöra för några skarpa, logiska argument för att det ska vara 8 % där och 5 % där. Jag menar dock att om man sänker 8-procentsspärren till 5-procentsnivån även i riksdagsvalet, innebär detta ett litet, men dock, förstärkande av personvalsinslaget. Därför röstar jag emot ett sådant förslag.
Fru talman! Mats Einarsson säger här att i ett renodlat personvalssystem kan partierna frestas att välja bort tråkigare kandidater som kanske är duktiga och kunniga och i stället plocka fram andra. Men själva poängen med personvalssystemet är att ge mera av inflytande till väljarna på valdagen. Jag tycker inte att jag har fått något svar på vilken garantin är för att partierna skulle vara bättre att plocka fram kandidaterna till riksdagen än väljarna på valdagen. Risken för ytlighet och medialisering måste finnas redan nu, särskilt som Mats Einarsson säger att partierna kan frestas att se på sådana synpunkter. Jag noterar att Mats Einarsson egentligen inte tycker om personvalssystemet alls. Då är det möjligen hedervärt att hålla en ingången överenskommelse. Men det är väl inte speciellt imponerande att först ingå en överenskommelse och sedan inte visa sig tro på den. Jag noterar slutligen att det inte fanns något gott argument - det sade Mats Einarsson själv ärligt nog - för att det ska vara olika höga spärrar till kommunalval och riksdagsval.
Fru talman! Ett annat alternativ är att höja till 8 % i kommunalvalen också. Jag har inte velat föra fram det förslaget, men det hade varit lika logiskt. Nej, det finns inga som helst garantier för någonting. Det är klart att det redan i dagens system - även i det gamla systemet utan något personvalsinslag över huvud taget - finns en påtaglig risk för och tendens mot medialisering, mot personfixering. Det beror på en mängd olika orsaker och självfallet inte enbart och främst genom personvalsinslaget. Just därför att denna tendens finns ska man vara försiktig att i valsystemet bygga in sådant som förstärker denna tendens.

Fru talman! I likhet med Mats Einarsson tillhör jag också dem som inte skulle ha blivit invald i parlamentet om vi hade haft ett renodlat personvalssystem. Det hade varit synd för parlamentet! Jag tror dock att Alice Åström och Kenneth Kvist har fel i det särskilda yttrandet. Överenskommelsen är betydligt äldre än från 1997. Vallagen fastställdes 1997. Jag tror att överenskommelsen gjordes redan I överenskommelsen om personvalet ingicks en kompromiss. Personvalsspärren blev 5 % i alla andra val än i riksdagsvalet. Där blev den 8 %. I den här överenskommelsen som gällde för 1998 års val ingick en översyn där spärren i riksdagsvalet skulle kunna justeras nedåt. Dessvärre har den utredning som har granskat frågan inte lyckats uppnå en majoritet för en sådan förändring. Det finns förstås på sina håll ett genuint motstånd mot personvalsinslaget, och den rigiditeten har stoppat en justering av personvalsspärren i riksdagsvalet. I vår reservation nr 1, som också stöds av Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet, har vi pekat på vissa fördelar med en sänkt spärr. Det finns dessutom ett kongruenskrav. Varför ska just riksdagsvalet ha en speciell personvalsspärr? Den debatten har Aurelius och Einarsson fört tidigare. Men den frågan är faktiskt väl värd ett svar av utskottsmajoriteten. Varför ska något speciellt gälla för just riksdagsvalet. I EU-valet och i de kommunala valen har vi en spärr på 5 %. Jag tror för min del inte på ett renodlat personvalssystem. Den linje som vi driver är ett partival med personvalsinslag. Det förklarar också varför vi inte har velat gå längre i enlighet med reservation 2. Jag vill alltså yrka bifall till reservation 1. Vår reservation 4 har Mats Einarsson varit inne på. Den handlar om kommunala utjämningsmandat. Det är ett gammalt kristdemokratiskt krav. Det är bra att Vänsterpartiet stöder den tanken. Men jag blev lite fundersam när jag såg att stöd uteblev från de mindre partierna. Det kanske inte hade varit helt fel för något parti i Stockholms stad om det hade funnits några sådana utjämningsmandat. Fru talman! Jag kan inte låta bli att notera en annan synpunkt, som även Nils Fredrik Aurelius var inne på tidigare, och som vi är överens om i utskottet. 1998 har ju föranlett Rådet för utvärdering av 1998 års val att föreslå att det skrivs in i vallagen att man inte bör kandidera i mer än en valkrets. Även demokratiminister Britta Lejon har så att säga varit i de svängarna. Fru talman! Jag tillhörde inte entusiasterna inför den nomineringsprocess som vi i vårt parti genomförde i riksdagsvalet 1998. Den ståndpunkten är för övrigt väl känd bland mina partikamrater. Men det är en helt annan sak att genom lagstiftning ingripa i den fria nomineringsrätten, som egentligen är garanterad i regeringsformen 3:7. En sådan inskränkning motsätter jag mig bestämt. Dessutom var rådets förslag om bör-lagstiftningen något innovativ, om man uttrycker sig försiktigt, men dock inte särskilt väl genomtänkt. Alla innovationer är dessvärre inte bra innovationer. Men utskottet skickar ju genom sina skrivningar tydliga signaler om dessa förhållanden, och det tycker jag är mycket bra.

Fru talman! I detta betänkande om valfrågor har Miljöpartiet en reservation med anledning av ett särskilt yrkande från en partimotion vad gäller kampanjbidrag till politiker. Vi anser att inslaget av personval i valsystemet också ökar riskerna för missbruk när det gäller kampanjbidrag till politiker. I Sverige har vi inte ens de minimibestämmelser om offentlig redovisning och bidragstak som gäller i t.ex. USA. Det tycks råda ett slags naiv tro på att regler är obehövliga eftersom inga större oegentligheter hittills har uppdagats. Men regelverk behövs, fru talman, utöver den i och för sig positiva överenskommelse som gjorts mellan partierna. Hur valkampanjer finansieras är en så viktig fråga att det behövs ett regelverk, regler om redovisning och öppenhet. Jag yrkar därför bifall till reservation 3 i betänkandet. Miljöpartiet anser också att det behövs en ändring i lagen vad gäller rösträtt. Alla invandrare måste behandlas lika, menar vi. Det finns nämligen en EU förordning om att EU-invandrare ska få rösträtt efter en månads bosättning, medan andra invandrare ska vara tvungna att ha varit bosatta i Sverige i tre år i enlighet med nationell lagstiftning. Denna åtskillnad anser vi utgör en ren diskriminering och bör inte accepteras i svensk lagstiftning. Men eftersom den här frågan är föremål för särskilt studium i utredningen om medborgarskapskrav är jag beredd att avvakta utredningens betänkande, och därför yrkar jag inte bifall till motion Sf640. Frågan om gemensamma valsedlar som också tas upp i detta betänkande och som Miljöpartiet har skrivit en reservation om kommer Barbro Feltzing senare, hoppas jag, att ta upp här i kammaren.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i detta betänkande och avslag på samtliga reservationer. Som en del andra har varit inne på är det svårt att gå förbi den dagliga debatt som nu förs om analysen av valet i USA och hur framför allt röstsammanräkningen fördröjs och om osäkerheten om vem som egentligen ska bli vald till USA:s president. Det finns mycket som man kan fundera över i fråga om detta. Och jag tror att det finns anledning att också ta lite lärdom av detta. En sak är naturligtvis att det när det gäller vårt valsystem finns många som argumenterar för förändringar därför att man tror att det ska bli bättre. Min spontana reaktion är nog att det ska väldigt mycket till och noga övervägas om man över huvud taget ska ändra i ett valsystem på grund av att människor vänjer sig vid hur ett system fungerar och vet vad det är som gäller från val till val och att osäkerheten naturligtvis blir mindre. Vi har hört talas om människor som har deltagit i valet och sedan efteråt har insett att de har röstat fel på grund av otydligt utformade valsedlar och annat. De som liksom Miljöpartiet hävdar att det ska vara gemensamma valsedlar och tror att det skulle vara något revolutionerande i miljöhänseende, att vi skulle spara papper, måste fundera noga över hur ett sådant system skulle uppfattas av väljarna och hur lätt det kanske blir fel på något sätt. Jag tror att vi ska vara rädda om den tradition som vi har och värna om den så att det blir så lite otydlighet som möjligt och så stor tydlighet och vana som möjligt för dem som ska gå och rösta. Sedan har vi den traditionella debatten om det är 5 % eller 8 % som ska gälla vid personval. Svaret är detsamma varje gång, och det känns som om man upprepar samma gamla argument. Varför det en gång i tiden blev en kompromiss om 8 % respektive 5 % i fråga om personval hör historien till. Vi tycker att det är en fördel, vilket Mats Einarsson var inne på, att samtliga partier ändå är överens om hur ett valsystem ska fungera. Det är inte säkert att detta gynnar saken. De som tycker att det är ett för litet inslag av personval måste koncentrera sig mer, tycker jag, på att argumentera för att människor ska ta ställning - att kandidaterna gör sig mer kända och att vi får en utveckling som går åt det hållet att fler och fler lägger sin personröst. Om det blir mer etablerat är det mycket mer värt än om man råkar ha 5 % eller 8 % av rösterna enligt reglerna för personvalsspärren. Fru talman! Jag ska inte på något sätt försöka hindra denna debatt från att avslutas före middagsuppehållet, därför vill jag i och med detta avsluta debatten för min del.

Fru talman! Jag ska tala lite grann om gemensamma valsedlar. För att genomföra ett val krävs det väldigt stora resurser. Partikampanjerna blir större och större för varje val med fler resor och mer reklam. Staten står för den kostnad som det innebär att trycka valsedlar. Varje valår tillverkas en mängd valsedlar. Det används så många som 650 miljoner valsedlar varje gång. För att tillverka dessa valsedlar har man beräknat att det går åt 20 000 tallar. Dessa valsedlar transporteras och distribueras av energikrävande fordon, och detta är ett enormt resursslöseri. Vi vet att varje parti skickar ut valsedlar i flera omgångar. Valsedlar delas ut utanför och inne i vallokalerna, och i postlokalerna ligger buntar med valsedlar. Varje partiorganisation transporterar också valsedlar ut till de olika regionerna. Detta innebär ofta ett stort arbete för partirepresentanterna. Jag föreslår i min motion ett införande av gemensam valsedel för alla partier till riksdags-, landstingsrespektive kommunalval. En sådan valsedel skulle innehålla samtliga partiers beteckningar och listor. Intill varje partibeteckning och kandidatnamn ska finnas utrymme för väljarna att göra en markering. I den kommitté som sysslat med valundersökningar har man tittat på detta med gemensam valsedel. Det vore alltså mycket bra om man på det här sättet kunde spara in på valsedlar. Valsedeln är tänkt att tillverkas i ett exemplar för varje person med rätt att rösta. Valsedlarna ska finnas tillgängliga och delas ut i vallokalen till den enskilde väljaren. Fru talman! Genom att ha en sådan här valsedel med alla partier och kandidater har Belgien, Holland, Schweiz, Luxemburg, Tyskland och vårt grannland Danmark kommit till rätta med problemet. För tids vinnande avslutar jag mitt anförande här. Jag har inget bifallsyrkande men jag tycker att man skulle kunna titta på det här med gemensam valsedel, just som ett sätt att spara resurser.
Fru talman! I efterdyningarna av det amerikanska presidentvalet ser vi hur viktig dagens diskussion är. Riksdagen måste ständigt ägna uppmärksamhet åt att säkra både ett högt valdeltagande och ett valsystem som har en bred acceptans bland väljare och politiska partier. Därför är jag glad över att det verkar vara tydligt att Sverige får en särskild valmyndighet men jag vill föra fram några synpunkter på lokaliseringen. Först vill jag dock markera den oro som många av oss känner över att valdeltagandet har minskat på senare år och ge några synpunkter på hur vi kan bidra till ett ökat valdeltagande. Sverige har fortfarande ett högt valdeltagande men det finns oroande tecken i tiden. Jag skulle vilja ge tre bilder från verkligheten. I en valrörelse för ett antal år sedan träffade jag på ett företag en kille som efterlyste rätten att rösta på betald arbetstid - folk har ju så mycket annat att göra på fritiden. Jag blir inte ofta arg i en valrörelse men då kände jag att det kokade i mig. Värderar vi rösträtten så lågt att vi inte är beredda att offra något för den? I 1998 års valrörelse valarbetade Örebro arbetarekommuns ordförande Eva Marcusdotter och jag i ett av Örebros bostadsområden. Det var sent på eftermiddagen på valdagen. Kanske mötte vi hundra personer - många unga - som knappast visste att det var val den söndagen. De hade ingen aning om var de hade röstkorten, att de fick rösta utan korten eller var de skulle rösta. Det var inga dumhuvuden. De hade uppfattningar om mycket men de tyckte inte att valet angick dem. Kanske fick vi i väg hälften av dem till vallokalen. Säkert röstade några av dem på andra partier än vårt men det var så viktigt att de visade vad de ville - att valet angår dem och att de med stolthet kan känna att de är med och tar ansvar för demokratin. Flera av oss har också träffat alltför många ungdomar som har det väldigt bra - som tjänar bra och är trygga inför framtiden och som kanske jobbar i de nya stora tillväxtföretagen. Men flera av dem vänder politiken ryggen. De tycker inte att de har ansvar för demokratin. Detta är farligt och en svulst i vårt samhälle. Fru talman! De här bilderna bekräftas av Demokratiutredningen. Det är inte längre självklart för alla att ta ansvar för demokratin. I stort sett alla svenskar bekänner sig till demokratins principer men några känner sig utanför, känner att deras röst inte har något värde. Andra bara struntar i valet och tycker att demokratin inte är deras ansvar. Detta är farligt. Vi har ett gemensamt ansvar för att bekämpa utanförskapet. Vi har också ansvar för att vårda synen att ansvaret för demokratin är en moralisk plikt för varje medborgare. Det handlar om förhållningssätt hos envar av oss - hos oss som föräldrar, hos medierna, hos skolan, hos våra myndigheter och hos det demokratiska föreningslivet. I en motion i samband med allmänna motionstiden har jag föreslagit att alla ungdomar ska få ett brev på sin 18-årsdag där de påminns om att de nu har ett ansvar för att helt och fullt delta i arbetet i det demokratiska samhället. Det handlar om både rätten och den demokratiska skyldigheten att delta i allmänna val och om att de har rätt att ställa upp på olika förtroendeuppdrag i det allmännas tjänst. Detsamma gäller invandrare som blir röstberättigade. Självklart är inte enstaka brev eller påminnelser avgörande men jag tror att det har ett värde att samhället ger de unga en tydlig bild av det ansvar som de har. Motionen behandlas inte här men eftersom den ingår i samma sammanhang som debatten här vill jag vädja om att utskottet ordentligt tittar på den. Det finns också allvarliga tendenser till att myndigheterna har blivit slappare i synen på allmänna val. Nog var det mer uppmärksamhet kring valen när vi var unga, vare sig det handlade om blåsorkestrar på valdagen eller det handlade om antalet postkontor som höll öppet eller om röstkort som inte var så oansenliga som dagens - risken är ju stor att de hamnar i pappersåtervinningen. Och nog är det illa att många kommuner i EU-valet av kostnadsskäl drog ned på antalet vallokaler, med motiveringen att det ändå inte är så många som röstar. Det handlar också om sådant som att blanka röster ska redovisas, som Marietta de Pourbaix-Lundin tar upp i sin motion. En liknande motion avlämnade vi från Örebros socialdemokrater förra gången det var motionstid. Det är allvarligt att RSV, delvis av ekonomiska skäl, avstår från att räkna blankrösterna. Att rösta blankt är någonting annat än att på valdagen stanna hemma på soffan. Därför är jag glad över utskottets starka skrivning med anledning av motionen. Sedan till frågan om valmyndigheten. Det är en viktig markering från statsmakterna att inrätta myndigheten. Det kan ha varit praktiskt att ha valfrågorna hos RSV men det är, precis som myndigheten själv säger, en verksamhet som är apart för myndigheten. Vi behöver en myndighet som har ett självständigt ansvar för att fokusera och ansvara just för valfrågorna. Jag tror att det är viktigt att myndigheten får en ordentlig nystart. Det kan ju inte bara handla om att plocka in en enhet från RSV i Kammarkollegiets lokaler. Fru talman! Det känns, med förlov sagt, inte som att det är en spännande förändring i en tid där det finns tecken på en begynnande kris, inte minst i ungdomens syn på valhandlingen. Detta är ett viktigt skäl till att jag har föreslagit att myndigheten förläggs till Örebro. Örebro har en stark tradition på demokratiområdet. Kommunen präglas av en vital demokratidebatt. De demokratidagar som årligen anordnas i Örebro möts av stort intresse i hela landet. För en tid sedan bedömdes Örebro universitet ha högsta klass på sin statsvetenskapliga undervisning. Demokratiforskningen vid universitetet möts av stor respekt både nationellt och internationellt. En myndighet som förläggs till en plats som Örebro som inte är nedlusad av statliga myndigheter borde också ha större möjligheter att verkligen synas och få en ordentlig profil än en liten myndighet som drunknar i Stockholmsbruset. Örebro har ett mycket bra läge i landet med goda kontakter med Stockholm, inte minst sedan nya delar av E 18 och E 20 färdigställts och genom Mälar och Svealandsbanorna. Det känns, fru talman, lite grann som den obotfärdiges förhinder när utredaren menar att transportfrågorna skulle kunna vara ett absolut hinder för att förlägga myndigheten utanför Stockholm. Örebro är också attraktivt för en lokalisering och tävlar i charm med Stockholms innerstad. I Örebro finns historiska traditioner som knyter an både till riksdag och till andra delar av Sveriges konstitutionella historia. Jag har respekt för att riksdagen inte nu tar ställning i lokaliseringsfrågan men jag vädjar till statsrådet Lejon om att alternativet Örebro ges en ordentlig chans innan regeringen tar ställning. Det finns också skäl att påminna om att de regionalpolitiska riktlinjerna från riksdagen är tydliga. Vi ska alltid pröva alternativ till lokalisering till Stockholm när nya myndigheter inrättas. Det vinner både Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill ta upp en sak som kan betecknas som en liten obetydlig struntsak men som kan ställa till det för enskilda personer. Det kan faktiskt vara så att ens främsta medborgerliga rättighet - att rösta i allmänna val - åsidosätts. I min motion 1999/2000:K256 tar jag upp problematiken med att det i vallagen föreskrivs att om osäkerhet råder om väljarnas identitet bör han kunna legitimera sig. Detta gäller också i än högre grad vid poströstning. Enligt uppgift har det förekommit i Sverige att person nekats rösta av valförrättare som känt osäkerhet om uppvisad legitimation verkligen gäller. Om detta har drabbat någon, om så bara en enda, menar jag att det är en för mycket. Det verkar som om KU missförstått min motion och tror att jag är ute efter krav på legitimation i vallokal. Så är icke fallet. Jag är ute efter att specifikation bör inskrivas i vallagen på vilken sorts legitimation som är giltig. Detta anges i termer av att "sedvanlig legitimation på postkontor" ska uppfylla detta krav. Jag har frågat ett antal personer om de vet vilken legitimation som är godkänd på postkontor. Ingen har kunnat svara, och förmodligen vet inte heller särskilt många valförrättare vad som gäller. För att undanröja detta problem hade det varit enkelt att i vallagen föra in att körkort, den nya sortens pass samt ID-kort med SIS-stämpel på är en giltig legitimationshandling. Jag beklagar att KU avstyrkt motionen, och detta uppenbarligen enhälligt, varför jag inte finner det meningsfullt att yrka bifall till motionen. Min förhoppning är att denna fråga kan tas upp och beredas i den valtekniska utredning som nu arbetar. Jag ämnar återkomma med motion i detta avseende.

Fru talman! Det svenska valsystemet, som i praktiken länge omöjliggjorde för väljarna att påverka ordningen för inval på de av partierna fastställda listorna, är, som vi i Folkpartiet ser det, en bidragande orsak till klyftan mellan väljare och valda. Folkpartiet har därför länge arbetat för att de svenska valen ska få ett inslag av personval. Den ordning som tidigare på försök tillämpats i några kommuner och vid valet till EU-parlamentet har nu införts och tillämpats i de senaste valen. Konstruktionen med spärrar på 8 % till EU-parlamentet och riksdagen och 5 % till de övriga politiska församlingarna var en kompromiss mellan våra mer långtgående krav och den negativa inställning som främst Socialdemokraterna och Vänstern stod för. Inte desto mindre såg vi det som ett betydande framsteg. Många förutspådde att personvalet skulle bli ett fiasko. Nu kan vi konstatera att så har det inte blivit. Det är ingen här i riksdagen heller som har sagt det. Trots de informationsproblem som följer med varje nyordning visade det sig att flera kandidater genom de avlämnade kryssen lyckades komma in i de olika församlingarna trots sina placeringar på listorna. De farhågor som yppats om att personvalet skulle missgynna kvinnliga kandidater har inte besannats. Det står med andra ord ganska klart att redan det begränsade personvalet har bidragit till att vitalisera det politiska livet. Det kan jag personligen vittna om. Vi i Bohuslän hade en mycket aktiv valdebatt både inom partiet och med de andra partierna runtomkring. Mycket av detta berodde på att man kände ett större engagemang. Effekten av det nuvarande mer begränsade systemet är att personer ibland blir valda trots att andra kandidater från samma parti har fått fler kryss. Som exempel kan nämnas det senaste valet till EU parlamentet. Där är det i fyra fall som fel personer ur valsynpunkt är i parlamentet. Hade man bara räknat kryss hade man haft en annan sammansättning och fler kvinnor och yngre, men valsystemet prioriterade alltså de partinominerade. Nu är det dags att gå vidare. Nu är det dags att renodla personvalet. Folkpartiet anser att spärrgränserna helt bör tas bort i samtliga val. De personer som väljs in i fullmäktigeförsamlingar i kommuner, landsting och regioner, i riksdagen och EU parlamentet ska vara helt beroende av hur många kryss de har fått. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1